Herr talman! Jag hade knappast tänkt mig att man här skulle ta upp en så omfattande debatt som det faktiskt har blivit. Det rör sig ju inte om en religionsfråga utan om ett utredningskrav. Det har sagts tidigare att det inte ingivits många dispensansökningar. Det finns omnämnt i utskottsutlåtandet att under 1967 inkom till överståthållarämbetet 22 och till länsstyrelsen i dåvarande Stockholms län tre dispensansök ningar. Alla dessa dispensansökningar så när som på en gällde tillstånd att förevisa film och samtliga bifölls. Jag kan inte engagera mig så i denna fråga att jag tror att den har så stor betydelse att man kan beteckna det som ett katastrofläge, om detta nöjesförbud skulle behöva kvarstå någon längre tid framöver. Det visar det ringa antal dispensansökningar som har ingivits. Och det är ju endast fråga om tre av årets 365 dagar. Det är ingen som har krävt att dessa nöjesförbud skulle bibehållas för alla tider, utan det gäller endast tidpunkten för den utredning som man har begärt skall igångsättas.

Det är därför som utskottet inte har ansett att något särskilt initiativ från riksdagens sida för närvarande är nödvändigt. I detta instämmer jag givetvis helt och fullt, då jag har undertecknat utskottsutlåtandet. Här skulle man kunna forsätta som många talare har gjort och tala om den estetiska och religiösa innebörden. Jag tycker knappast att detta hör hemma i dagens debatt. Med hänsyn härtill och med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag inte låta fresta mig till att fortsätta diskussionen, utan jag ber, herr talman, kort och gott att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det framgår klart av de anföranden som hållits till förmån för utskottets förslag att man räknar med att frågan inte kan lösas genom en utredning. Det skulle ju kunna tänkas att utredningen skulle komma till det resultatet att förbudet kunde upphävas, men många talare har ju yttrat sig för dess bibehållande. Jag påminner än en gång om att statsrådet Palme sade att den utredning man nu är i färd med att tillsätta inte kommer att ta upp dessa frågor. Jag påpekade också att det inte fanns något stort behov av dispens. Det har inte kommit in många dispensansökningar därför att man går andra vägar. Jag skulle vilja tillråda herr Svensson att ta reda på hur många föreningar som hade anordnat Bingo senaste långfredag. Det skulle jag vilja veta. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna tycks vara att reservanterna anhåller om utredning rörande upphävande av 10 § i allmänna ordningsstadgan, medan majoriteten vill ha en förutsättningslös utredning — med den lilla baktanken att det inte skall bli någonting av det hela. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Vad som har skett utanför lagen eller mot lagens bestämmelser kan jag inte ta upp någon debatt om. Men när fru Thunvall säger att vårt krav på en förutsättningslös utredning innebär att vi menar att förbudet skall kvarstå och alltså inte upphävas måste jag fråga: Varför skulle i så fall en utredning göras? Det är väl utredningen som skall visa huruvida nöjesförbudet bör kvarstå eller inte — då är utredningen förutsättningslös.
Herr talman! Jag tror inte att motsättningarna i denna fråga skall överdrivas, i varje fall inte med hänsyn till hur grupperingen majoritet—reservanter blivit i utskottet. Motsättningarna gäller väl frågan huruvida man vill att detta förbud skall vara kvar eller inte. I — utskottsmajoritetens skrivning trycks på att det skall vara en helt förutsättningslös utredning, men även i reservationen har man ju — det gjorde bl.a. herr Svensson i Kungälv gällande — uttalat sig mycket försiktigt. Reservanterna föreslår att de två sista styckena i utskottets yttrande skall ersättas med en text, där första meningen lyder: »Även enligt utskottets mening kan det ifrågasättas om det finnes anledning att behålla det ovan nämnda förbudet mot att anordna offentliga tillställningar.» Skillnaden är därför kanske inte så stor, och i varje fall finns det väl både bland reservanterna och inom utskottsmajoriteten ledamöter som är tveksamma om hur de vill ha det i framtiden på detta område. Vad jag ändå tycker är beklagligt är att denna motion över huvud taget väckts. Den är ett tecken på de sekulariseringssträvanden som har kännetecknat samhällsutsvecklingen under senare år. De socialdemokrater som tillhör Broderskapsrörelsen tycks ha anslutit sig till reservationen, men jag är rätt övertygad om att ingen av dem skulle ha tagit initiativet till att väcka en sådan här motion. Jag betraktar det som ett utslag av klåfingrighet att motionen väckts. Varför skall man behöva ta bort den form av kollektivt hänsynstagande eller samhällshänsyn som nöjesförbudet under tre av årets 365 dagar innebär? Det är tre dagar, som av en stor del av vårt folk betraktas som de verkligt stora kyrkliga högtidsdagarna. Jag tror för min del att en klar majoritet av svenska folket tycker det är naturligt att ha kvar detta nöjesförbud. Jag har mycket svårt att förstå bakgrunden till att det skrivs i motionen: »De helger det berör innebär ingenting för de flesta och de som det verkligen betyder något för går till kyrkan eller frikyrkolokalen ändå.» Jag tror att de kyrkliga högtiderna betyder väldigt mycket för större delen av svenska folket. Det vittnar väl ändå den ström av kyrkobesökare om, som kommer inte minst under julhelgen, på långfredagen och påskdagen. Att en stor del av svenska folket verkligen är enga gerad framgår klart av siffrorna beträffande kyrkobesöken i vårt land som, såvitt jag vet, inte nämnts tidigare, men som redovisats av kyrka—stat-utredningen. I medeltal 770 000 medborgare besöker varje vecka en gudstjänst eller motsvarande. Jag tror inte att något profant sammanhang kan uppvisa en sådan besöksfrekvens. Jag kan inte se att det ur demokratisk synvinkel finns någon anledning att ta bort detta förbud, som innebär en hänsyn mot dem som alltfort slår vakt om det kyrkliga helgfirandet och om kristendomen, som har lagt grunden till det västerländska kultursamhället. Det kan finnas anledning — det är i första hand därför jag har begärt ordet — att jämföra med förhållandena i våra närmaste grannländer. Såväl i Danmark som i Norge finns motsvarande förbud. I Danmark gäller det dessutom på julafton efter klockan 16. Man har det också i Finland, och där ges för närvarande ingen möjlighet till undantag. Så sent som i vår har en proposition framlagts som gäller allmänna bestämmelser om nöjestillställningar av olika slag. I denna finska proposition har departementschefen inte funnit anledning att ändra på den här punkten i annan mån än att han föreslår möjlighet till undantag på samma sätt som i vårt land. Jag tycker att det är underligt om vi skall behöva gå före i negativ riktning på detta område, när man av tradition har haft det här skyddet inte bara i vårt land utan också i grannländerna. Jag skulle vilja beteckna det skyddet som ett rimligt och naturligt hänsynstagande till de berörda, ett tecken på tolerans för de många människor som är engagerade i kyrka och frikyrka. Egentligen skulle jag inte vilja yrka bifall till vare sig utskottsutlåtandet eller reservationen, men eftersom utskottsutlåtandet i alla fall talar om en helt förutsättninglös utredning och mycket väl kan rymma den uppfattningen jag har — att det är onödigt att ta bort detta förbud — yrkar jag bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Hedin liksom flera tidigare talare har sagt: Varför kan man inte visa hänsyn? Jag skulle vilja ställa frågan på ett annat sätt: Varför kräver man ett så ensidigt hänsynstagande? Varför inte också visa hänsyn till dem som skulle kunna tänka sig någonting annat, t.ex. de ensamstående som är så låsta dessa dagar? Tror man inte att man får behålla sina kyrkobesökare om förbudet tas bort? Jag finner det mycket beklagligt — detta är det sista jag skulle vilja säga här — att man har låst sig så i denna för mig alldeles klara religionsfrihetsfråga och att partierna har gjort det mot sina egna ungdomsorganisationer.

Herr talman! Fru Thunvall talade om hänsyn. Räcker det då inte att man alla dagar på året utom dessa tre helgdagar kan anordna nöjestillställningar av olika slag? Möjligheten finns också till interna nöjesarrangemang dessa dagar, och dessutom kan man få dispens i vissa fall. Det är alltså felaktigt att tala om ensidigt hänsynstagande, eftersom det i högsta grad föreligger hänsynstagande även åt andra hållet. Naturligtvis gäller det inte att genom nöjesförbudet behålla kyrkobesökare på något sätt. Men man vill att det skall vara lugnt och stilla just på de här tre verkligt stora högtidsdagarna. Kyrkobesökare skall t.ex. inte på långfredagen behöva mötas av en skränande publik på en fotbollsplan i närheten, när de kommer ut ur kyrkan.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt det föregående resonemanget. Pingstdagen var tidigare med bland de helgdagar då förbud mot nöjesarrangemang rådde. Men förbudet på pingstdagen har man tagit bort, trots att denna dag är såvitt jag vet en mycket stor religiös högtidsdag, då det även ofta förekommer konfirmation. Själv har jag för övrigt många gånger besökt kyrkan just en pingstdag. Det tycks alltså gå bra att högtidlighålla pingstdagen trots att förbudet blev upphävt. Varför ville man inte ha kvar förbudet också den dagen?
Herr talman! Men fru Thunvall, när det nu bara finns kvar de tre verkligt stora helgdagarna som nöjesfria dagar, varför kan vi inte få behålla dem på detta sätt? Det tycker jag ändå är ett rimligt krav, fru Thunvall.

Herr talman! Såsom redan någon talare har sagt förefaller denna debatt att i viss mån ha fått en annan inriktning än vad frågans valör egentligen ger anledning till. Frågan om ett upphävande respektive ett behållande av 10 8 skall ju inte avgöras i dag, utan vad vi diskuterar är motionsförslag om utredning. Jag ser alltså detta mera som en procedurfråga om i vilken utredning man skall ta upp dessa problem än som ett ställningstagande för eller emot ett upphävande. Av debatten har det väl klart framgått att man har ganska olika bevekelsegrunder för ett ställningstagande redan till utredningsfrågan. Kravet på en separat utredning framstår inte för mig som särskilt välmotiverat, och jag finner inte heller frågekomplexet vara sådant att det finns anledning att anförtro det åt en separat utredning. Trots vad statsrådet Palme eventuellt har yttrat i medkammaren tror jag att detta spörsmål mycket väl låter sig inrangeras bland de problem som den kommande parlamentariska utredningen rörande förhållandet mellan kyrka och stat skall ta itu med så småningom. För mig kan en fråga som denna aldrig innebära ett ståndpunktstagande för eller emot kristendomen och de kristna värdena. De framstår för mig som mycket högre stående än en fråga om ett förbud i det ena eller andra sammanhanget. Jag skulle gärna vilja uppehålla mig litet vid herr Fridolfssons i Stockholm yttranden. Han sade att Broderskapsrörelsen har gått i spetsen när det gäller att driva fram dessa frågor, och detta skulle såvitt jag förstår närmast uppfattas som en anklagelse mot Broderskapsrörelsen. I den mån det rör sig om en kamp för religionsfrihet bör broderskapsrörelsen enligt min mening stå på skansarna. Vi ser nämligen inte religionsfriheten som en fråga om lagstiftning, innebärande skydd för kristendomen i olika hänseenden. Religionsfrihet innebär ju någonting positivt, nämligen frihet för var och en att dyrka sin gud enligt sitt samvete och den tro man har bibringats. Det är närmast detta slag av religionsfrihet som jag — och jag tror även Broderskapsrörelsen med mig — betraktar som det väsentliga i religionsfriheten. Sedan måste jag säga att jag finner herr Fridolfssons i Stockholm utfall mot socialdemokratin i allmänhet inklusive Broderskapsrörelsen djupt orättfärdigt. Socialdemokratin har såvitt jag vet aldrig gått till storms mot kristendomen. Vad rörelsen gick till storms mot under sina första år — och den uppfattningen har vi anledning att fortfarande hålla fast vid — var det tvång som kyrkan försökte ålägga medborgarna, ett tvång som kunde ta sig uttryck i försök att förhindra att möten hölls eller att göra andra svårigheter för arbetarrörelsen. Jag vet inte, om man bör uppfatta herr Fridolfssons yttranden som en åstundan att återgå till det slag av samhälle, vari denna kamp stod. Jag upprepar att jag finner hans yttrande egendomligt och hans utfall mot socialdemokratin utomordentligt olustigt. För Övrigt tycker jag det även var underligt att herr Fridolfsson — vars refereringskonst kammaren här haft möjlighet att notera — när han talade om socialdemokratin inte i det sammanhanget berörde sitt eget ungdomsförbunds uppfattning och redovisade sitt ställningstagande till detta. Jag vill ställa frågan till herr Fridolfsson, om han tar avstånd från vad Högerns ungdomsförbund anser i denna fråga. Enligt s. 5 i utskottsutlåtandet säger Högerns ungdomsförbund att »förbundet delar i stort de i motionen framförda åsikterna». Detta har Högerns ungdomsförbund såvitt jag förstår inte skrivit med utgångspunkt från sitt ställningstagande för eller emot kristendomen, utan med utgångspunkt från vad religionsfriheten kräver. Flera ungdomsförbund, som jag inte här skall uppehålla mig vid, har uttryckt sig precis på samma sätt. Det är för Övrigt, som jag uppfattar det, en avgrund mellan exempelvis herr Fridolfssons och herr Gustafssons i Borås sätt att argumentera för utskottets skrivning i det här sammanhanget. Jag vill också säga att den frihetsinskränkning, som nöjesförbudet på de tre helgdagarna naturligtvis innebär ur vissa synpunkter, för mig inte framstår som särskilt stötande, då det ju i så hög grad är fråga om kommersiella intressen i sammanhanget.

I fråga om föreningsverksamhet och andra arrangemang som vi alla kan ha intresse av innebär nuvarande ordning ingen inskränkning i möjligheterna. Jag vill också framhålla att jag hyser en betydande tilltro till dem som anordnar tillställningar av olika slag på de tre helgdagarna. Det förefaller som om vissa personer skulle ha den uppfattningen att det måste finnas en lagstiftning på det här området för att vi skall få hyfs och ordning i samhället. I varje fall tills vidare tror jag att de som står för olika slags arrangemang har så gott omdöme att de även utan all lagstiftning håller sig inom de gränser som de bör hålla sig inom. Herr talman! Jag hade tänkt rösta för utskottsutlåtandet, men bl.a. med hänsyn till en del av det som yttrats i debatten vill jag säga att det numera är omöjligt för mig att göra det. Jag kommer därför att lägga ner min röst vid den votering som förmodligen måste följa. Herr talman! Jag har följaktligen inget yrkande.

Herr talman! I långa stycken ansluter jag mig till innehållet i Högerns ungdomsförbunds remissvar. Förbundet tillstyrker en förutsättningslös utredning, vilket även utskottsmajoriteten gör. Utskottsmajoriteten går dock något längre i sin skrivning än Högerns ungdomsförbund. Jag har förut någon gång sagt, herr talman, att det värsta man kan göra här i riksdagen är att kritisera socialdemokraterna. Gör man det, står i varje fall herr Henrikson upp — han har gjort det ett par gånger tidigare — och påstår, att det var ett mycket olustigt och fränt utfall mot socialdemokratin. Man får tydligen inte kritisera regeringspartiet. Hur diskuterar vi egentligen frågor här i riksdagen? Jo, vi framför givetvis olika synpunkter för och emot motionsförslag. I den aktuella frågan tillhör jag utskottets majoritet. Då är det självklart att jag pläderar för denna min och utskottsmajoritetens syn på frågan. Man kan då fråga, varför vissa ledamöter blev så illa berörda över mitt första inlägg. Jo, det berodde just på att jag klart sade ifrån vad jag tyckte om motionen som kom från socialdemokratiskt håll. Jag tycker mig skönja att socialdemokraterna har ett långtidsprogram, där de bit för bit plockar bort de kristna inslagen i samhällslivet. Under de senaste åren har man bl.a. avskaffat kristendomsämnet i skolorna. Morgonbönen har slopats och man förbjuder bordsbönen i barndaghemmen. Man vill genomdriva nöjeslivets frisläppande på ifrågavarande helgdagar. Om man nu anser att detta politiska agerande är felaktigt, skall man då som riksdagsman hålla tyst? Givetvis inte!

Herr talman! Nej, herr Fridolfsson i Stockholm, jag har ingenting emot saklig kritik mot socialdemokratin, men jag tycker att det slag av kritik som herr Fridolfsson ägnar sig åt knappast har någonting med saklighet att göra. Saklig kritik kan man framföra i alla sammanhang där det finns anledning därtill. Men frågan gäller här, herr Fridolfsson, en beskyllning mot socialdemokratin för att ha verkat för avkristning av det svenska samhället. Att rikta en sådan beskyllning mot socialdemokratin anser jag vara utomordentligt orättfärdigt. När jag fick anledning att ytterligare begära ordet kanske jag skall beröra en sak som jag borde ha berört tidigare, nämligen det sätt på vilket herr Fridolfsson här försöker framställa sig som talesman för hela den svenska kristenheten. Jag tillhör själv denna kristenhet, och i fortsättningen undanber jag mig advokatyr från herr Fridolfssons sida när det gäller denna fråga. Herr Fridolfsson har liksom underkänt allt vad de olika kyrkliga och frikyrkliga instanserna har sagt i frågan och som finns återgivet i utskottets utlåtande. Herr Fridolfsson bör i fortsättningen i varje fall inte tala för den svenska frikyrkligheten och kyrkligheten, möjligen för det samfund han tillhör eller kanske i första hand för sig själv.
Herr talman! I herr Henriksons sista ord — alltså när han sade: Herr Fridolfsson i Stockholm skall tala för sig själv — vill jag instämma. Detta har jag också gjort; jag har aldrig framställt mig som en talesman för hela kristenheten. Jag förbehåller mig dock rätten som alla andra ledamöter av denna kammare att själv söka bedöma strömningarna inom de olika kristna samfunden. Jag har uppträtt som enskild riksdagsman, suppleant i första lagutskottet med förtroendet att behandla detta ärende.

Herr talman! Demokratin är den bästa statsform som finns, eftersom den företräder den bästa livsåskådningen. Och det är denna livsåskådning som har utformat lagarna i vårt samhälle. Eftersom vi har den bästa statsformen och den största friheten är det viktigt att vi visar varandra respekt och hänsyn. Det har i denna debatt sagts att man begär en ensidig hänsyn. Jag skall be att få anföra ett exempel för att belysa hur det i verkligheten ligger till.

Jag sade då, att jag skulle kunna gå med på att slopa psalmen och bönen, om man också tog hänsyn till de många fler som såras mycket djupt av att från morgon till kväll både från befäl och meniga få höra svordomar om djävulen och helvetet. Men därvidlag ville man inte visa någon hänsyn; hänsynen skulle gälla endast dessa få som kanske känner sig sårade av en psalm, ett bibelord eller en bön. Jag tror att vi måste visa ömsesidig hänsyn om vi skall kunna bevara den fred på livsåskådningens område som vi haft i vårt land. Det har sagts i denna debatt att majoriteten av vårt folk har övergivit den kristna Jlivsåskådningen och inte tar någon hänsyn till dessa högtider. Det är inte sant. Det är bara en minoritet som inte vill visa hänsyn. Ty så länge 98 procent av vårt folk tillhör frikyrka eller vill — jag säger vill, eftersom det finns möjlighet att begära utträde — tillhöra statskyrkan, råder det i vårt land respekt för kristendomen och för vad kyrkan lär. Att visa hänsyn och att helga vilodagen är innebörden av ett av de budord som vi bygger vår livsåskådning på. Börjar man plocka bort det ena efter det andra av budorden, vad får vi då till slut kvar? Kristendomen har rätt att leva, och den har rätt att kämpa även i riksdagen. Gör den inte det, kommer den snart att flyta ifrån oss, och vi får en annan livsåskådning, som vi absolut inte önskar.

Herr talman! Djupt är Vätterns vatten, djupare än utskotts mening. Klart är vattnet ock men fordrar rening om framtids värden skall kunna skyddas. Fru Eriksson i Stockholm fört en vettig kamp om Vindelälven och attackerna mot skönhetsvärden i första slag hon segrade, men Skoglund slickar såren och rustar nu till nya strider. När det gäller vissa vatten, Vindelälven och Vättern, borde göras undantag för att ge framtid chans att se, njuta, känna vad en gång var var mans egendom. Det är bakgrund till min motion och jag är i tron att vi en gång skall sakna dessa värden. Herr talman! Inget yrkande men ett blygsamt ord på färden.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag avser att skyndsamt vidta åtgärder för förbättrade vattenvägsförbindelser för vänerregionen med västerhavet samt om jag härvid även vill verkställa en skyndsam fullständig kostnadsberäkning av Uddevallaleden. Remissbehandlingen av kanaltrafikutredningens betänkande har nu i huvudsak avslutats och en sammanställning av remissyttrandenas innehåll är under utarbetande. Innan beredningen av ärendet inom departementet är avslutad kan jag inte göra något uttalande i frågan.

Herr talman! När proposition nr 44 framlades, hälsade jag den med tillfredsställelse, eftersom det är värdefullt att åt primärkommunerna genom en särskild lag ges befogenhet att engagera sig i turistfrågor, t.ex. i anläggandet av semesterbyar. Som bekant har många kommuner redan engagerat sig i sådana anläggningar, men tidigare har detta bedömts icke stå i överensstämmelse med kommunallagen. Jag vill nu ta kammarens tid i anspråk med att anföra några synpunkter på denna fråga. Jag gör det särskilt därför att jag interpellerade i ämnet år 1963 och tillsammans med herr Grebäck väckte motionen II:469 år 1964, vilken föranledde riksdagen att begära en omprövning av frågan. När jag interpellerade var ett visst fall aktuellt. Hallens kommun i Jämtlands län hade då beslutat teckna aktier i ett bolag, som skulle ha till uppgift att inom ett sportstugeområde exploatera tomter och anlägga en semesterby. Det angavs klart att semesterbyn skulle utnyttjas inte enbart av kommunens egna medlemmar. När beslutet överklagades fällde länsstyrelsen det utslaget att åtgärden borde vara förenlig med den kommunala kompetensen, eftersom den på ett ända målsenligt sätt skulle främja utvecklingen av den för kommunen betydelsefulla turistnäringen. Högsta instansen, regeringsrätten, upphävde dock det beslutet med motiveringen att åtgärden var att betrakta som en med kommunen som intressent bedriven rörelse inom turistväsendet. Som framhållits är det en allmän företeelse att kommunerna direkt engagerar sig i semesterbyar och liknande verksamhet för rekreation på fritiden samt att verksamheten då inte avgränsas till enbart kommunens egna medlemmar. Hittills har situationen alltså varit den att många kommuner har engagerat sig i en verksamhet, som enligt den högsta administrativa rättsinstansen faller utanför den kommunala kompetensen. Endast i undantagsfall har sådana beslut blivit överklagade och därmed upphävda. För den kommunala affärsverksamheten bör den begränsningen gälla, att den inte får inriktas på direkt företagarvinst och inte heller tränga in på områden, som bör vara förbehållna det privata näringslivet. Semesterbyar och liknande verksamhet för fritidsändamål är givetvis ett område, där den privata företagsamheten i olika former bör anses ha angelägna uppgifter. Men samtidigt synes mig denna verksamhet ha en så stark social motivering, att samhället måste anses ha ett direkt ansvar på området. Om kommunen ordnar en semesterby för enbart kommunens egna medlemmar, faller åtgärden givetvis inom den kommunala kompetensen enligt dess nuvarande utformning. En sådan avgränsning kan emellertid i praktiken inte vara önskvärd för den rekreationssökande allmänheten. Det är därför mycket glädjande att semesterbyverksamhet och liknande aktiviteter kommer att falla inom den kommunala kompetensen i fortsättningen även i de fall, då verksamheten inte avgränsas till kommunens egna medlemmar. Man har hittills haft att ta ställning till besvärliga gränsdragningsfrågor. Det har exempelvis ansetts riktigt att kommunerna engagerar sig i hotelloch restaurangrörelser. Givetvis kan en sådan verksamhet inte avgränsas till enbart kommunens egna medlemmar. Principiellt sett kan det inte sägas vara någon större skillnad mellan sådan verksamhet och semesterbyverksamhet. En vanlig företeelse är att kommunerna anlägger campingplatser, som väl i allmänhet torde vara avsedda för andra än kommunens egna medlemmar. Detta torde inte anses falla utanför den kommunala kompetensen. Men principiellt sett är det svårt att över huvud taget finna någon skillnad mellan den verksamhet, som anläggande och drift av campingplats innebär, och t.ex. semesterbyverksamhet. Enligt min mening måste det vara ett allmänt intresse att kommuner i natursköna eller eljest attraktiva områden medverkar till att semesterbyar kommer till stånd och till ati de semestrande, oberoende av kommuntillhörighet, kan få boplatser av god standard och till överkomlig kostnad. Hänsynen till sanitära frågor, planeringsförhållanden etc. gör att det inte kan anses vara en kommun likgiltigt var och hur en semesterby anläggs eller hur den administreras. Även ur lokaliseringspolitisk synpunkt är den föreslagna lagändringen till fördel. Utöver detta vill jag i likhet med departementschefen framhålla vikten av att det blir konsekvens mellan bidragsbestämmelserna och rättspraxis. Hittills har man kunnat få statsbidrag till anläggningar av ifrågavarande typ, men i rättspraxis har det ansetts ligga utanför den kommunala kompetensen att kommunen engagerar sig på detta område. En anpassning av gällande rätt som här föreslås är väl motiverad.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
Herr talman! Självfallet är vi alla inom utskottet, både majoriteten och reservanterna, angelägna att slå vakt om turism och friluftsliv i landet, och det är också självklart att kommunerna därvid måste engagera sig på många punkter. Kommunallagens 3 § har också fått en vid tolkning, som gjort det möjligt för kommunerna att allmänt främja turismen inom sitt område. I praxis och genom särbestämmelser har kommunerna fått vidsträckta befogenheter att tillgodose behovet av anläggningar för fritidsändamål: badplatser, campingplatser, skidbackar och sådant. Gränserna för de kommunala engagemangen härvidlag berör dock, såsom tidigare nämnts, frågan om den kommunala kompetensen över huvud, som utreds av kommunalrättskommittén. Trots att kommittén räknar med att redan i höst vara klar med sitt betänkande om den kommunala kompetensen har den funnit anledning att lägga fram ett särskilt betänkande om turistfrågorna, och sedan har vi även fått denna proposition i ärendet. Vi reservanter menar att det finns flera problem i samband med kommunernas engagemang i turistfrågor och att det därför varit klokt att se dessa frågor i det större sammanhang som gäller den kommunala kompetensen över huvud taget. Väntan hade ju inte blivit särskilt lång, eftersom betänkandet, som sagt, beräknas bli framlagt redan i höst. | Detta är inte något hugskott av oss reservanter, beroende på någon exceptionell försiktighet. Kommunalrättskommittén driver själv ganska bestämt den mening vi gjort oss till talesmän för.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 De principiella bedömningar som verkar riktiga vid behandlingen av en delfråga kan visa sig felaktiga när hela kompetensfrågan är genomarbetad och överblickbar. Särbehandling av en fråga medför även lagtekniska komplikationer.» Det är, som motionärerna framhållit, förunderligt att kommunalrättskommittén inte har dragit konsekvenserna av denna bestämda principiella mening. Kammarkollegiet anser också «att översynen av den kommunala kompetensen bör ske i ett sammanhang och uttalar — trots att kollegiet är medvetet om frågans angelägenhetsgrad — att behandlingen av delfrågan bör anstå tills vidare. Eftersom de flesta turistarrangemang redan kan genomföras i kommunal regi berör propositionen främst rätten att driva turistbotell. Med anledning därav anför kommerskollegium att kollegiet känner till att lönsamheten inom turisthotellbranschen för närvarande är dålig och att stor försiktighet måste iakttagas vid nyetableringar o.s.v. Kommunerna kan lätt få besvärligheter bl.a. därför att de gärna överskattar bygdens attraktionskraft i turisthänseende. Det finns åtskilliga belägg härför. I propositionen anges också att sådana här turistföretag skall drivas utan vinstsyfte enligt självkostnadsprincipen. Men detta är givetvis ganska betänkligt ur konkurrenssynpunkt det kan inträffa att man härigenom på sina håll gör det ännu besvärligare för övriga företag. Men bortsett från dessa sakfrågor anser vi reservanter att det är väsentligt att principfrågan om den kommunala kompetensen slutgiltigt får föras fram i hela sitt sammanhang, och vi yrkar därför avslag på propositionen. Jag hemställer alltså, herr talman, om bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Efter herr Larssons i Norderön anförande kan jag fatta mig kort. Herr Larsson har, tycker jag, på ett utmärkt sätt belyst den frågeställning vi har att behandla, och han har speciellt pekat på svårigheten för kommunerna att kunna avgränsa åtgärderna till att omfatta endast den egna kommunens medlemmar. Praxis har ju också blivit att kommunerna kan få statsbidrag, men det är tveksamt huruvida de kan utnyttja bidraget för anläggningar som tjänar andra än de i kommunen boende.

En framträdande ledamot av kommunalrättskommittén betonade då speciellt ovissheten huruvida det inom en överskådlig framtid skulle bli möjligt för kommittén att fullfölja detta synnerligen svåra uppdrag. Riksdagen kan alltså inte förvänta sig ett betänkande från kommunalrättskommittén i höst, utan det kommer — såvitt man kan förstå — att dröja längre. Herr Werner säger sedan att man från kommunalrättskommitténs sida har uttalat att det finns svårigheter när det gäller att bryta ut denna fråga. Det är riktigt, men kommunalrättskommittén har löst frågan på det sättet att man föreslår en särskild lag, d.v.s. att man inte ändrar den nuvarande kompetensen. Man gör i stället en anordning som ur lagteknisk synpunkt betyder att när kommittén gör sitt slutgiltiga ställningstagande har den inte att upphäva någon kommunallag i dessa stycken, utan endast att ta ställning till huruvida denna lagstiftning skall gälla i fortsättning en eller om den skall inarbetas i den stora kommunallagen. Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter håller mig räkning för om jag inte upptar deras tid mycket längre med denna fråga. Jag tycker att den föreliggande högerreservationen ger uttryck för ett beteende som vi ofta får bevittna här i kammaren, nämligen att högerpartiets representanter vitt och brett uttalar sig om den kommunala demokratin, men när det gäller att omsätta den i praktiken vill de gärna uppträda som förmyndare för kommunerna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan inte förstå att det skulle ligga något förmynderskap i vår vilja att framhålla vikten av en viss försiktighet i dessa känsliga frågor. Herr Adamsson undrade vad jag sysslade med i går, eftersom jag i konstitutionsutskottet inte uppfattat att man räknade med att inte få fram kommunalrättskommitténs betänkande på ett bra tag ännu. Nät utskottsbehandlingen av detta ärende ägde rum lämnades uppgiften att man hade att vänta betänkandet redan innevarande höst. Dylika uppgifter kan väl vara lika väsentliga vare sig de lämnas vid det ena eller det andra tillfället.

Herr talman! Det finns i detta land en grupp småbarn, som genom ett oblitt öde blivit mycket svårt handikappade. Många av dessa neurosedynskadade barn har särskilt svåra extremitetsmissbildningar. Här kan proteser och andra tekniska hjälpmedel dock lindra dessa barns lidanden och ge dem vissa möjligheter att leva något så när drägligt. Det är dock en komplicerad uppgift för det forskarteam som skall försöka få fram armoch benproteser till dessa barn. För det första rör det sig om ett mycket svårt handikapp; det finns barn vilka t.o.m. saknar rudiment till armar. Det finns dessutom sådana som saknar både armar och ben. Man måste söka sig fram, prova och experimentera, tills man får fram en passande protestyp. Det går inte att bygga dessa armoch benproteser standardmässigt, utan de måste framställas individuellt i varje särskilt fall. Vidare måste man följa upp erfarenheter som utländska forskargrupper har gjort. För det andra är det fråga om barn. De förändras nära nog dagligen, varför proteser och dylika hjälpmedel måste göras om minst ett par gånger om året. Stora insatser krävs sålunda av den tekniska forskningen för att få fram hjälpmedel till de människobarn som drabbats så fruktansvärt av ett fullständigt handikapp. Givetvis kommer dessa forskningar också andra handikappade barn till godo. I propositionen nr 41 angående handikappinstitutets inrättande har socialministern understrukit behovet av en intensivare protesforskning. Men verksamheten för neurosedynskadade barn har ej särskilt medtagits. Den intensiva utvecklingen på protesområdet, som nu under barnens begynnande skolgång måste inriktas på kortsiktig verksamhet, fordrar speciellt kostnadskrävande arrangemang. I en fyrpartimotion, nr 1036 i denna kammare, har föreslagits en uppräkning av anslaget till protesforskningen vid Norrbackainstitutet. även om vårt lands ekonomi är ansträngd borde detta inte få lägga hinder i vägen för att ge de handikappade bättre levnadsförhållanden. De 100 000 kronor, som en följd av år har utgått för protesforskning rörande neurosedynskadade barn, inräknas i anslaget till det föreslagna handikappinstitutet. Vi motionärer tror inte detta är tillräckligt för den intensiva forskning som måste bedrivas. Statsutskottet framhåller i utlåtandet att det »ankommer på institutet att inom ramen för anslaget göra den prioritering av olika projekt som befinnes lämplig». Såvitt jag kan bedöma är detta en klar förbättring i förhållande till propositionen. Handikappinstitutet kan sålunda självt avgöra var anslaget skall sättas in.

Jag tror därför att de 250 000 kronor som behövs utöver de 3,5 miljoner kronor som föreslås i anslag till handikappinstitutet hade varit väl använda pengar och en gärd av rättvisa mot dem som drabbats av detta oblida öde, dessa oskyldiga barn. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 797 och II: 1036.

Herr talman! Jag kan vid detta tillfälle inte underlåta att uttrycka besvikelse över att det nya handikappinstitutet får den start som tydligen blir fallet. Jag kan helt instämma i herr Antonssons synpunkter då det gäller den organisatoriska uppbyggnaden av detta institut. Det är alldeles uppenbart att anknytningen till de regionala sjukvårdsorganen, för vilka landstingen är huvudmän, borde ha skett på ett helt annat sätt. Jag är inte kapabel att säga varför förhandlingarna mellan departementet och Landstingsförbundet slutade som de gjorde. Men jag vill bestämt bestrida att man i detta fall i första hand bör ta hänsyn till de ekonomiska frågorna. Jag delar härvidlag herr Antonssons uppfattning. Skatt som skatt — frågan huruvida de ekonomiska resurserna skall tas från statsskatten eller landstingsskatten borde i det efter förhandlingarna uppkomna läget ej fått vara det avgörande vid bedömningen hur man bör gå till väga. Jag tycker att utskottet bedriver en viss advokatyr när det skriver, att det träffade avtalet i huvudsak är ett avtal om ekonomiska insatser. I så fall måste man väl konstatera, att staten träffat ett avtal i stort sett med sig själv. SVCR:s ekonomi bygger ju i stor utsträckning på statsbidrag, och det torde väl ändå inte vara de pengarna man avser när man talar om ett ekonomiskt avtal. Mycket väsentligare hade varit om man från början fått en riktig organisation på handikappinstitutet, väl förankrad i de regionala organen och i landstingen. Man hade då kunnat tillgodogöra sig de forskningsrön och de kontakter som ändå måste komma till stånd mellan de handikappade ute i dandstingen och handikappinstitutet. Därmed nog sagt om motionen 11: 1029, som behandlar denna fråga och som jag i likhet med herr Antonsson yrkar bifall till. Jag hoppas att fortsatta förhandlingar skall leda till ett bättre resultat i fråga om organisationen. Det är väl den förhoppningen som även utskottet hakat sig fast vid. Motionen II: 1030 innehåller ett förslag om bosättningslån till handikap Jade motsvarande det som nygifta kan få då de sätter bo. Anledningen till vårt förslag är att det runt om i landet uppförs nya handikappbostäder som byggs i Fokusstiftelsens regi och som i stort sett finansieras av medel från aktionen Röda Fjädern.

Det är i stor utsträckning fråga om handikappade som är sysselsatta i skyddad verksamhet och som alltså har inkomster, och i den mån de har inkomster är de säkerligen beredda att möblera sina bostäder med hjälp av bosättningslån. Svårigheter har redan uppkommit i sådana här fall. De första bostäderna för stiftelsen Fokus är nämligen redan upförda; de ligger i Kalmar. Vi får väl senare på åtminstone ett tiotal andra håll i landet samma problem. Jag vet inte vad utskottet menar med skrivningen: »De extra kostnader som alltid uppkommer vid flyttning torde vid behov kunna täckas i annan ordning än genom statliga lån.» Sannolikt avser utskottet härmed socialbidrag. Inget ont i det, men jag tror att många handikappade med förvärvsarbete och inkomster skulle föredra ett bosättningslån.

Jag skall inte yrka bifall till motionen 11: 1030 men jag kommer att med uppmärksamhet följa utvecklingen när det gäller Fokus-bostäderna och deras möblering, och för den händelse det visar sig nödvändigt återkommer jag i ärendet.
Herr talman! Jag har noterat de framsteg som föreliggande proposition inne bär för de handikappade när det gäller hjälpmedel. Men vi har i motion II: 1033 begärt att också rätten till överklagning i ärenden som rör ordination av hjälpmedel till handikappade skall skrivas in i bidragsbestämmelserna och att man i dessa bestämmelser skall fastställa vilken myndighet som skall utgöra sådan prövningsinstans. Vi har motiverat förslaget med att det inom detta område är svårt att utfärda föreskrifter som ger enhetlighet när det gäller bedömningen av vilka som skall ordineras hjälpmedel och också när det gäller hjälpmedlens art och natur. En handikappad som vägrats ordination kan enligt de bestämmelser som nu gäller inte få frågan prövad i annan instans. Det har framgått av exempel, framförda bl.a. i ett Fokus-program i TV, att enskilda tjänstemäns bedömning av handikappades behov av hjälpmedel lett till tvivelaktiga beslut. Bedömningen när det gäller t.ex. reparationsbehovet har skiftat från landstingsområde till landstingsområde, och den handikappade har varit beroende av den tjänsteman som inom hans område handlagt ordinationen. Överklagningsförfarandet = tillämpas ju på andra områden, t.ex. inom den allmänna försäkringen. Det förefaller oss därför vara en oformlighet i nu gällande bestämmelser att de handikappade inte har denna möjlighet, i synnerhet som det är vår uppfattning att rätten till prövning i högre instans bör avse olika slag av beslut som fattas av kommunal eller statlig myndighet eller myndighetsperson. Jag är inte helt på det klara med vad det är i ordinationsrätten som gör att ett förvaltningsmässigt besvärsförfarande enligt utskottet inie lämpligen kan komma i fråga. Det sägs i utlåtandet att socialstyrelsen har att övervaka verksamheten såväl ur sociala som rent medicinska aspekter. Avser man med detta att en handikappad som vägrats ordination skall kunna få sitt ärende prövat av socialstyrelsen? Om så är fallet bör detta klarläggas, eller om annan instans befinns lämpligare bör detta fastställas. Jag kan inte acceptera att möjligheten till överklagning inte klart fastställts för den grupp det här gäller och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen II: 1033.
Herr talman! Det regeringsförslag som riksdagen nu har att ta ställning till gäller viktiga reformer inom handikappområdet. Det har lagts fram på grundval av ett förtjänstfullt utredningsarbete av handikapputredningen. Förslaget gäller dels inrättandet av ett handikappinstitut, dels väsentliga förbättringar i fråga om de handikappades möjligheter att få hjälpmedel med statsbidrag. Handikappinstitutet får som ett centralt organ på hjälpmedelsområdet viktiga samordningsuppgifter i fråga om forskning och utvecklingsarbete på detta område. I handikappinstitutets uppgifter ingår bl.a. att egenskapsdeklarera hjälpmedel åt de handikappade och att verka som informationsorgan på hjälpmedelsområdet. Handikappinstitutet skall tills vidare drivas gemensamt av staten och SVCR. Som jag har framhållit i propositionen är det min förhoppning att även sjukvårdshuvudmännen framdeles inträder i institutet. Och låt mig säga, herr talman, med anledning av herr Antonssons inlägg här, att sjukvårdshuvudmännen redan från början kommer att vara representerade i institutets styrelse. Det nya bidragssystem för hjälpmedel till handikappade som föreslås i propositionen innebär en väsentlig utvidgning av hela hjälpmedelsområdet. Samtidigt som bidragssystemet samordnas utvidgas det till att omfatta nya hjälpmedel. Jag finner det, herr talman, angeläget att betona detta, då man av vissa skriverier i en del tidningar rent av har kunnat få den uppfattningen att här har varit fråga om en inskränkning. Det är ju tvärtom fråga om en utvidgning. Låt mig här betona ytterligare en sak. Det gäller nu för det första i själva utvidgningshänseendet förflyttningshjälpmedel även då andra medicinska skäl än ortopediska föreligger. För det andra gäller det ADL-hjälpmedel, även om de inte är särskilt avsedda för handikappade. Det gäller för det tredje kombinationshjälpmedel, för det fjärde sådana speciella hjälpmedelstyper som bröstproteser och ögonproteser, för det femte bandspelare som nu förmedlas av De blindas förening och för det sjätte hjälpmedel som nu förmedlas av De handikappades riksförbund. Regeringsförslaget innebär en anslagsökning för bidrag till hjälpmedel med 7 miljoner kronor och i fråga om hjälpmedel av sådana slag som jag nyss nämnde räknas med en fördubbling av anslagsbeloppet. I och med att bidragsrätten på detta sätt utvidgas till nya områden fastslås det på handikapputredningens förslag som en generell regel, att ordination av hjälpmedel skall ske efter en prövning av den handikappades medicinska och sociala situation. Vi har stora ambitioner när det gäller att hjälpa de handikappade, och därför föreslås i propositionen ett bidragssystem som ger den handikappade möjlighet att få behövliga hjälpmedel utan någon övre kostnadsgräns. Efter vad jag vet är vi först i världen med ett sådant generellt utformat system, och därför behövs det också regler som garanterar en omsorgsfull prövning av hjälpmedelsbehovet, något som är till fördel även för den handikappade själv, vilket handikapputredningen också särskilt betonat. Statsutskottet har ställt sig bakom dessa reformförslag. Och utskottet är praktiskt taget enigt. Jag tycker att det ta är värt att notera, ty det visar att vi verkligen kan behandla handikappfrågorna i enighet och att det finns ett brett förtroende för en realistisk politik som tar sikte på att genom konstruktivt arbete förbättra de handikappades möjligheter. Hela bidragssystemet bygger på en regel som innebär att det en gång varje halvår till sjukvårdshuvudmännen betalas ut statsbidrag med 100 procent av kostnaderna för de hjälpmedel som genom sjukvårdshuvudmännens försorg har lämnats ut till handikappade. Nästa budgetår räknar vi med att på så sätt betala ut inemot 50 miljoner kronor i statsbidrag till hjälpmedel åt handikappade. Som villkor för dessa statsbidrag som alltså utgår till sjukvårdshuvudmännen gäller dels att hjälpmedelstyperna är uppförda på en s.k. hjälpmedelsförteckning, dels att hjälpmedlet lämnas ut efter en prövning av den handikappades medicinska och sociala situation. Dessa båda villkor gäller för alla hjälpmedel. Beträffande sådana mycket speciella hjälpmedel som vart och ett kostar tusentals kronor har vi ansett det rimligt, att socialstyrelsen redovisar hjälpmedelstyperna för Kungl. Maj:t innan de förs upp på hjälpmedelsförteckningen. Då det gäller sådana speciella hjälpmedel kan det behövas särskilda föreskrifter av Kungl. Maj:t om bidragsförfarandet, och det är för att få ett praktiskt underlag för sådana föreskrifter som det i vissa fall kan vara lämpligt att sjukvårdshuvudmännen under en tid får underställa ett antal individuella bidragsärenden Kungl. Maj:ts prövning. Syftet med en central prövning av frågor som gäller mycket speciella hjälpmedel är att så långt möjligt få sådana frågor enhetligt bedömda. Som statsutskottet framhållit i sitt utlåtande är det rimligt att Kungl. Maj:t har möjlighet att följa utvecklingen i dessa frågor. Det finns, herr talman, anledning konstatera att propositionen och utskotts utlåtandet även på denna punkt är helt överensstämmande. Med dessa mera kommenterande ord har jag velat belysa några av de uppgifter som handikappinstitutet kommer att få. Det har varit en rask utveckling på detta område och vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår.

Herr talman! Sekreteraren i statsutskottets tredje avdelning har ibland synpunkter på frågorna som han inte offentliggör för andra än avdelningens ledamöter. Han uttrycker dem genom den charmerande vanan att förse handlingarna med skämtteckningar ur tidningar. De teckningarna har då en klar adress. Vid behandlingen av den proposition och de motioner som avdelningen behandlat i detta ärende häftade sekreteraren till handlingarna en liten teckning av Torvald Gahlin med texten: »Detta är ingen politisk fråga, så här kan man väl se till samhällets och individens bästa». Sekreteraren var den gången förutseende, ty arbetet i avdelningen bars verkligen upp av en anda som stod i samklang med Torvald Gahlins underfundiga formulering. Vi har i avdelningen behandlat ett flertal motioner i frågor som varit känsliga därför att de lätt kunnat förleda till politiska utspel, som kanske i sin tur kunnat leda till övertramp. Diskussionerna i avdelningen tog lång tid, men vi startade från den utgångspunkten att vi här hade att ta ett viktigt steg på ett område som är väsentligt i samhällslivet och där vi alla har ett gemensamt intresse. Vi kände också snart att vi var eniga i bedömningarna. Alla var på det klara med att det nya institut som skulle startas inte kunde stå fullt färdigt från första stund. Det måste utvecklas efter hand. Det gällde först och främst att lägga en god grund. Utskottets utlåtande är också enhälligt — bortsett från herr Mundebos »blanka reservation», som enligt vår riksdagsordning bara markerar att han ej deltager i utskottets beslut dock utan angivande av sin mening. Vad han anser är alltså oklart men även det är måhända ett utspel av något slag, vad vet jag? Utskottet är i övrigt enigt, och det är väl om något ett tecken på att vi har funnit formuleringar som borde kunna medföra enhet även i kamrarna. Socialministern har här redogjort för innehållet i propositionen och för praktiskt taget alla frågor som varit uppe till diskussion. Såvitt jag uppfattade rätt redogjorde statsrådet för allt utom fru Marklunds yrkande om bifall till motionen att det skall finnas överklagningsrätt över ordinationsbesluten. Jag kan inte förstå hur en sådan institution skall kunna skapas. I utskottet har vi haft en alldeles motsatt uppfattning. Vi har svårt att finna att man kan införa någon överklagningsrätt när det gäller ordinationer som läkare och annan medicinskt utbildad personal utfärdar. I den mån den personalen handlar felaktigt finns det möjlighet till prövning i särskild ordning. Det skulle vara något mycket ovanligt att införa en rätt att överklaga ordinationer som medicinskt utbildad personal utfärdar. Det är av den orsaken vi har yrkat avslag på det motionsyrkandet. I övrigt har som sagt statsrådet här behandlat de frågor där yrkanden framställts, och jag har ingen annan mening än den som socialministern här har givit uttryck åt. Såvitt jag förstår har statsrådet tolkat utskottets skrivning alldeles rätt, och jag har därför ingen anledning att ytterligare kommentera det skrivna.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

Herr talman! Jag tror att herr Antonsson och jag är överens om att det väsentliga är att vi nu får till stånd ett handikappinstitut. Det tycker jag är det viktiga i detta sammanhang. Jag tror att det i och med detta kommer att uppstå eit mycket fruktbart och värdefullt samarbete mellan institutet och sjukvårdshuvudmännen. Jag tror att just sjukvårdshuvudmännens representation i styrelsen kommer att garantera detta. Jag kan på ett sätt beklaga att landstingen inte kommit med som huvudmän, men jag tillhör, herr Antonsson, de mera optimistiska människorna här i tillvaron, och i och med att dörren står öppen hoppas jag, att det skall finnas möjligheter för sjukvårdshuvudmännen att i framtiden träda in. Jag hyser den uppfattningen att den ordning som nu föreslås inte kommer att välta stenar i vägen för institutets arbete. Jag tror att förutsättningarna kommer att bli goda. Låt mig, herr talman, stryka under att samarbetet med sjukvårdshuvudmännen naturligtvis i framtiden kommer att vara av utomordentligt stor betydelse.
Herr talman! Också jag vill gärna understryka min glädje över det beslut som nu skall fattas om inrättandet av ett handikappinstitut, som säkerligen kommer att ge möjlighet för de handikappade att få en bättre tillvaro. Jag vill därvidlag verkligen uttala min tillfredsställelse över förslaget om inrättande av handikappinstitutet som statsrådet framfört. Jag begärde emellertid ordet närmast med anledning av herr Bergmans tal om »politiskt utspel». Jag vet inte vad herr Bergman menar — jag förmodar att han avser de motioner som väckts med begäran om ökade anslag på vissa punkter.

Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att utskottets skrivning är sådan att handikappinstitutet kan prioritera på de punkter som anses vara väsentliga och därmed alltså skapa bättre förhållanden för de neurosedynskadade barnen. Samtidigt framhöll jag emellertid att det varit fördelaktigare om vi kunnat få de anslag som vi motionsledes begärt för tillsättande av de specialtjänster som behövs i detta fall. Detta är inga politiska utspel. Endast ett uttryck i strävandena till förbättringar för de handikappade.
Herr talman! Herr Persson i Heden skall väl ha sista ordet, och jag tänker inte försöka stimulera till fortsatt diskussion. Men beträffande utspelet uppfattade väl de andra som lyssnade till mitt anförande saken så, att jag syftade på debatten i kammaren. Det är nämligen här som utspelet har gjorts. I utskottet har ju vid en penetrering av frågorna uppnåtts enighet över partigränserna, och när man därefter trampar på som herr Persson i Heden gör kan detta enligt min mening karakteriseras som utspel. Jag hävdar detta speciellt med tanke på att herr Persson i Heden tolkar utskottsutlåtandet riktigt: det har nu ställts ökade resurser till förfogande som möjliggör den typ av forskning som herr Persson i Heden talar för. Detta är sålunda vad utskottet kommit fram till, och man kunde ha varit nöjd med det. Men det är man alltså inte, utan man måste göra vad jag karakteriserar som utspel. — Det är emellertid en sidodiskussion som i och för sig är rätt ointressant.
Herr talman! Det är möjligt att herr Bergman med sitt senaste uttalande anspelade på mig eller på herr Persson i Heden. Men det ligger så till för min del att när jag blir engagerad i vissa frågor och väcker motioner men sedan finner att vederbörande utskott inte ställt sig så välvilligt som jag hoppats, tar jag till orda även om det inte skulle finnas någon motiverad reservation fogad till utlåtandet. Det är den inställning jag haft hittills till de frågor vi behandlat här i riksdagen, och jag kommer även i fortsättningen att ha den inställningen.

Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 41 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 60 med förslag till ändring i lagen om allmän försäkring. Propositionen innehåller bla. förslag till standardhöjning av folkpensionerna och de lagändringar som därav föranleds samt dessutom förslag om att inkomstbortfall vid arbetslöshet i vissa fall skall kunna beaktas vid beräkning av allmän tilläggspension. När det gäller standarhöjningen av folkpensionerna konstaterar departementschefen att med de i propositionen framförda förslagen skulle programmet för de av riksdagen besiutade standardhöjningarna fram till 1968 vara genomfört. Pensionerna kommer att uppgå till 5220 kronor för ensam pensionär och 8112 kronor för äkta makar. Frågan om de framtida höjningarna — efter 1968 — står emellertid alltjämt öppen i avvaktan på förslag från pensionsförsäkringskommittén. Detta har aviserats till innevarande år och det är också angeläget att denna fråga kan bringas till en lösning. De nya reglerna för beräkning av pensionspoäng vid arbetslöshet, som föreslås i propositionen, är ägnade att undanröja den orättvisa, som drabbar sådana som på grund av oförvållad arbetslöshet — genom strukturrationaliseringar eller av andra orsaker — inte genom egen arbetsinsats kunnat skaffa pensionspoäng. Man skulle alltså få ett skydd mot bortfall av pensionspoäng. Andra lagutskottets ledamöter har i stort sett varit eniga om att tillstyrka de förslag som propositionen innehåller. Endast beträffande en detaljfråga har enigheten inte varit fullständig. Jag vill, herr talman, bara säga några ord om den reservation som är fogad till utskottets utlåtande. I propositionen föreslås en ändrad s.k. avrundningsregel, som skulle gälla vid beräkning av de månatliga belopp varmed pensionen skall utbetalas. Man eftersträvar med det nya förslaget att få jämna krontal i månadsbeloppen. Den nuvarande bestämmelsen innebär att årspensionen avrundas till närmast lägre hela krontal, som är delbart med tolv. Denna regel har emellertid inneburit att pensionsbeloppet minskat för ett stort antal pensionärer, och staten har på det sättet undandragit dem en del av det fastställda beloppet. Naturligtvis rör det sig inte om några stora summor, men det är förklarligt om denna princip ändå väckt opposition. Nu föreslår departementschefen i propositionen en annan avrundningsregel, som innebär att pensionsbeloppet avrundas till närmast liggande hela krontal som är delbart med tolv. Det kan alltså bli fråga om avrundning både uppåt och nedåt. Givetvis är detta i och för sig en förbättring, men kvar står fortfarande att en del pensionärer får finna sig i att pensionsbeloppet avrundas nedåt. även om det, som jag nyss framhöll, kommer att röra sig om små belopp, kan man ifrågasätta om denna princip är riktig. I motionen 1054 i denna kammare har jag föreslagit att avrundningsregeln i 16 kap. 4 § skulle utformas så att den årspension, från vilken beräkningen av de månatliga beloppen utgår, alltid skulle avrundas till närmast högre hela krontal som är delbart med tolv. Härav skulle den effekten uppstå att det årliga pensionsbeloppet för folkpension inte minskades genom avrundningsregeln. Förslaget innebär kanske något ökade kostnader för statsverket, men dessa kan knappast ha sådan storlek att de i och för sig skulle utgöra något hinder för att regeln utformades på detta sätt. Den reservation som är fogad till utskottets utlåtande anknyter till denna motion, nr 1054 i denna kammare.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

Herr talman! Det föreliggande utskottsutlåtandet berör två frågor, dels en sådan ändring i lagen om allmän försäkring att inkomstbortfall vid arbetslöshet i vissa fall skall kunna beaktas vid beräkning av ATP, dels en höjning av grundpensionen. När lagen om tilläggspension utformades hade vi inte de sysselsättningssvårigheter som nu råder. Kanske den ändrade situationen borde ha förutsetts, men så skedde inte; det är bara att konstatera faktum. I en interpellation av en företrädare för vårt parti för mer än ett år sedan efterlystes initiativ till att inom ramen för ATP-systemet kompensera en reducerad tilläggspension till följd av arbetslöshet i samband med företagsnedläggningar och driftinskränkningar. Vi noterar med tillfredsställelse att bristen på denna punkt blir avhjälpt med det förslag som nu lägges fram. Herr talman! Jag vill gärna erinra om det faktum att 1962 års beslut om tilläggspensioneringen på grund av vunna erfarenheter blivit korrigerat i nyss berörda avseende även när det gäller storleken av folkpensionernas höjning. Såväl i propositionen som i utskottsutlåtandet påpekas att man med nu framlagda förslag har uppfyllt planen för folkpensionshöjningarna t.o.m. år 1968. För vår del har vi inte betraktat denna plan såsom oantastlig. Med samma berättigande som i bl.a. nyss berörda korrigering av ATP-beslutet från år 1962 kan en avvikelse från planen tänkas, nämligen beträffande storleken av standardökningen för pensionärerna. Detta synsätt har varit vägledande för oss när vi vid tidigare tillfällen har föreslagit en höjning varje år i stället för vartannat år. Enighet har ju också sedermera uppnåtts om att pensionsökningarna skulle inträda varje år. Redan detta beslut innebar en avvikelse från den ursprungliga planen. Vi yrkade vid 1966 års riksdag dubbelt standardtillägg. Vid årets riksdag har vi likaledes önskat sträcka oss längre än vad regeringen velat göra. För detta finns det starka skäl. Redan år 1964 yrkade vi på en skyndsam utredning av förslaget att ge de pensionärer en utfyllnad, vilka aldrig kommer att erhålla hel tilläggspension — åtskilliga bara en ringa del. Det har sagts att detta yrkande skall beaktas i utredningen om de fortsatta pensionshöjningarna efter år 1968. Det är i och för sig bra med den utfästelsen, men många pensionärer resonerar naturligtvis med rätta på följande sätt: Det är så dags då, sedan det ena året efter det andra har förflutit och åtskilliga av oss blivit missgynnade! Eftersom riksdagen inte velat ta itu med detta problem tidigare än i samband med frågan om den fortsatta standardförbättringen efter år 1968, har ingenting annat återstått för oss än att föreslå en kraftigare stegring än vad som förutsatts i den så ofta åberopade planen för pensionshöjningarna. — Detta är, herr talman, en sida av saken. Vi har i vår motion även pekat på en annan omständighet, nämligen ojämnheten i de kommunala bostadstillläggens storlek. Frågan, huruvida pensionärer utan annan inkomst än folkpension helt eller i det närmaste helt skall få hyran täckt genom bostadstilllägget, är beroende av var någonstans de är bosatta. Det låter sig sägas att detta är en kommunal angelägenhet.

Jag har med detta ingalunda velat ursäkta de många borgerliga majoriteter som helt försummat att lösa detta problem på grund av en allmän nonchalans mot pensionärerna, men jag har ändå velat peka på att det i många kommuner finns reella ekonomiska problem som gör att dessa kommuner haft svårt att komma till rätta med frågan. Man kan inte undgå att ta med detta i bilden. Avgörande är naturligtvis frågan hur mycket pengar det rör sig om för de pensionärer som endast har pensionen att tillgå för sitt livsuppehälle. Om vi för inkomsttagarna i övrigt räknar med en nominell inkomststegring på 7 å 8 procent om året, finner vi att det lönar sig föga att anställa jämförelser med den procentuella stegringen per år av folkpensionen. Det hela beror ju på från vilken nivå man utgår, d. v. s. med vilka belopp man rör sig. Vi har i vår motion med yrkande om kraftigare stegring av pensionsbeloppet än den regeringen föreslår gjort hänvisningar i detta avseende. Även efter den av regeringen föreslagna höjningen blir dagsbeloppet — bostadsbeloppet icke inräknat — för ensamstående 14 kronor och för två pensionsberättigade makar 21:80. Var och en som haft ärende till en livsmedelsbutik har nog blivit varse vad dessa belopp i praktiken betyder, men även utan sådana erfarenheter torde man kunna göra en bedömning. Vårt yrkande om ett höjt grundbelopp utgör inte någon enkel överbudspolitik. Det handlar naturligtvis alltid om avvägningar och om vad man anser att man måste prioritera. Men detta krav på ett högre grundbelopp är framställt utifrån önskemålet att pensionärerna så långt som möjligt bör garanteras ett fritt och oberoende liv utan ekonomiska bekymmer och påfrestande vardagsproblem. Det har i många deklarationer sagts att pensionsåren skall vara de goda, ljusa och innehållsrika åren.

Det finns en rad pensionsfrågor som ännu inte har lösts på ett tillfredsställande sätt. Därför är det angeläget att höja grundpensionen. Vi kan ännu inte garantera rätten til arbete för de pensionärer, vilka har lust och möjlighet att ta ett arbete efter pensionsåldern. Vi har inte heller löst frågan om hur pensionärerna skall slippa betala en oskälig skatt på en liten sidoinkomst, så att denna blir ekonomiskt meningsfull. Vi har inte löst frågan om rätten till en god bostad och inte heller — som väl alla önskar — rätten till en god sjukvård för de gamla. En höjning av grundpensionen skulle ändå bidra till en lösning av en rad av dessa ting, och därför stannar man gärna inför ett sådant förslag. Mot denna bakgrund, herr talman, är det beklagligt att utskottet inte har velat tillmötesgå yrkandet i vårt motionspar om en höjning av pensionen för ensamstående med 300 kronor mot regeringens föreslagna 200 kronor samt för pensionsberättigade makar med 425 kronor mot föreslagna 285 kronor. I detta motionspar, nr 416 i medkammaren och 511 i denna kammare, hemställs att vederbörande lagutskott måtte utarbeta förslag till erforderlig lagtext i enlighet med :motionsyrkandena. Detta har inte skett. Av formella skäl kan jag således inte yrka bifall till dessa motioner. Jag kommer inte heller att framställa något yrkande i anledning av motionerna nr 342 i medkammaren och 416 i denna kammare när det gäller statsutskottets utlåtande nr 89. När det gäller den s.k. avrundningsregeln kan vi inte vara överens om någon avrundning av pensionsbeloppen nedåt. Vår grupp har därför stannat för att stödja den föreliggande reservationen i det avseendet.

Herr talman! Propositionen nr 60 är visserligen liten till sitt omfång men behandlar en enligt min mening mycket stor och viktig fråga. Om regeringens förslag där bifalles innebär det att vi kan fullfölja den plan för folkpensionärerna som vi antog i samband med införandet av ATP. Vidare föreslår regeringen fördelaktigare beräkningsregler för ATP-pensionen för dem som är födda före 1928 och som uppbär arbetslöshetsunderstöd och för dem som har utbildningsbidrag. Andra lagutskottet som vid sin behandling helt anslutit sig till propositionen noterar att de fördelaktigare beräkningsreglerna skall tillämpas även beträffande arbetslöshet retroaktivt från 1965 av ATP-pensionen.

Vad innebär den egentligen i ekonomiskt avseende? — Jag tror att vi måste klargöra det, om detta nu skall ses som ett överbud från folkpartiet i denna fråga. Det innebär i bästa fall en höjning av pensionen från 1 till 49 öre i månaden. Det är alltså det storartade överbud man kommer med! Herr Jansson gav sitt stöd åt reservationen, och han har även motionsvis yrkat på en höjning av folkpensionsbeloppet. Herr Jansson tyckte att den ökning som regeringen föreslår och som andra lagutskottet anslutit sig till är "blygsam. Det kanske den är, och jag tror att vi alla är besjälade av en önskan att kunna ge mer till folkpensionärerna, barnfamiljerna, de arbetslösa o. s. v. Men detta är, som herr Jansson påpekade och som jag många gånger har understrukit, en fråga om fördelning av resurserna genom en prioritering. Nå, blir folkpensionärernas ställning så värst mycket bättre om vi följer herr Janssons förslag? Om jag har räknat rätt skulle de få 26 öre mer om dagen enligt kommunistförslaget. Lägger man därtill den där avrundningen uppåt, som i vissa fall kan bli 49 öre i månaden, kommer man ändå inte upp till några imponerande höjder. Herr talman!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

Herr talman! Vår reservation innebär inget överbud, fru Ekendahl; för att det skall kunna talas om ett överbud måste naturligtvis skillnaderna mellan de olika förslagen vara av en annan storleksordning. Frågan gäller närmast vilken princip man skall tillämpa. En princip är, att pensionen i vissa fall reduceras och i andra fall räknas upp. En annan princip är den som tidigare tillämpats och som innebär att beloppet avrundas nedåt. Vi har föreslagit principen, att man alltid skall avrunda uppåt, varigenom de beslutande årsbeloppen för folkpensionen inte skall kunna reduceras genom denna avrundningsregel. Detta är den enkla bakgrunden till den reservation som fogats till utskottets utlåtande.
Herr talman! Med hänsyn till den enighet som i alla väsentligheter råder i fråga om det utskottsutlåtande som nu diskuteras skall jag fatta mig mycket kort och inskränka mig till ett par påpekanden. Den ena av de frågor som berörs i utlåtandet gäller möjligheterna att värna om ATP-skyddet för den äldre arbetskraften i händelse av arbetslöshet. De bestämmelser som nu förordas anser jag kommer att bli av stort värde för den generation som berörs och som kan löpa risken att drabbas särskilt hårt vid arbetsinskränkningar. Den reform som nu genomförs motsvarar vad som är möjligt att göra i nuvarande läge. Frågan om en ytterligare utvidgning får bedömas när resultatet av KSA utredningen föreligger. Den andra fråga som tas upp i propositionen gäller standardtilläggen till folkpensionen. Låt mig säga, att det är något av ett historiskt tillfälle vi nu upplever. Genom det riksdagsbeslut som förestår läggs sista stenen till den folkpensionsbyggnad som började uppföras för tio år sedan i anslutning till ATP reformen. Under denna tioårsperiod har, inberäknat de höjningar som nu förestår, folkpensionsbeloppet för ensam pensionär stigit från 2250 kronor till 53220 kronor per år, alltså till mer än det dubbla. Frågan om den fortsatta utvecklingen av folkpensioneringen utreds som bekant för närvarande av pensionsförsäkringskommittén som, enligt vad jag inhämtat, inom kort kan väntas framlägga sitt förslag i denna fråga. Det föreliggande utskottsutlåtandet är som sagt i allt väsentligt enhälligt, och jag noterar detta med tillfredsställelse. Den reservation som från folkpartihåll har fogats till utskottsutlåtandet gäller den så kallade avrundningsregeln vid pensionsberäkningen. Jag tror, herr talman, att jag bäst behandlar den reservationen genom att inte kommentera den.

Herr talman! Jag förstår inte helt fru Ekendahl i dag. Jag har mer än en gång tyckt mig ha anledning notera hennes goda omdöme, och därför överraskas jag något av polemiken mot vårt förslag. Givetvis blir det i sådana här sammanhang alltid fråga om avvägning och prioritering, men jag menar att läget är sådant — och på den åsikten grundar sig våra motioner — att pensionärerna måste ges ökad prioritet. Det kommunistiska förslaget skulle innebära en höjning av folkpensionen med 26 öre om dagen. Jag tillstår att det är ett litet belopp, som kan synas betydelselöst. Det är synd att det är så betydelsefullt när det gäller statens utgifter; då kan 26 öre om dagen som bekant föranleda ganska stora kontroverser i denna kammare. 26 öre om dagen, tycker nog de flesta av oss, är inte så mycket att tala om. Men befinner man sig i en församling med folkpensionärer — och jag skall tillstå att jag ofta deltar i folkpensionärernas möten och talar och resonerar med dem — får man faktiskt ett intryck av att 26 öre har en viss betydelse. Jag skall inte ange några ytterligare motiv för våra motioner, eftersom jag av formella skäl inte kan yrka bifall till dem, men jag har ändå önskat anföra dessa synpunkter.

Herr talman! Herr Jonsson sade att det var en principfråga hur avrundningen skulle ske. Herr Jonsson vet lika väl som jag att man i många sammanhang tillämpar just den regeln att avrunda till lägre belopp. Nu har departementschefen, så som jag redovisade, föreslagit att man skall gå den andra vägen och avrunda belopp över 6 kronor uppåt och under 6 kronor nedåt, vilket innebär en förbättring jämfört med gällande regler. Med utgångspunkt från de synpunkter vi har att anlägga på denna stora om än till sitt omfång lilla proposition tycker jag — säsom jag förut framhöll — att man inte borde försöka göra förslaget sämre genom en reservation av detta slag. Herr Jansson sade att 26 öre om dagen har betydelse för folkpensionärerna. Det tror jag visst, herr Jansson. Jag är också mycket ofta tillsammans med folkpensionärer och har tillfälle att tala för och med dem, och jag vet att det har en mycket stor betydelse för dem att känna den trygghet som den plan för höjning av folkpensionerna, som antogs när vi fattade beslut om ATP, innebar och fortfarande innebär för dem. De vet också genom utfärdade löften och många uttalanden från regeringshåll att detta inte är slutstenen. Vi håller ju på att utreda vad som skall ske efter 1968 när pensionen kommit upp till 90 respektive 70 procent av basbeloppet. Det är alltså inte fråga om att vi be traktar folkpensionärerna som mest gynnad part. Jag sade — och det medgav även herr Jansson — att det inte är fråga om viljan att ge olika grupper utan att det är en fråga om prioritering. Ur dessa synpunkter måste jag säga att det propositionsförslag vi i dag behandlar är ett steg i rätt riktning.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 92 behandlas frågan om ett nytt system för inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Frågan är ut redd av 1964 års inskrivningsoch personalredovisningsutredning. Det nya systemet innebär att nuvarande 21 inskrivningsområden ersätts med tre inskrivningsområden vart och ett omfattande två militärområden. Inskrivningen utsträcks till två dagar och äger rum vid fasta inskrivningscentraler, en i varje militärområde. Det nya systemet syftar till att förbättra prövningsverksamheten vid inskrivning, vilket ger ett säkrare underlag för bedömningen av de värnpliktigas lämplighet till tjänstgöring men också skapar ökat förtroende hos de värnpliktiga för inskrivningsmyndighetens uttagningsbeslut. Detta system rationaliserar även personalredovisningen inom försvarsmakten och ger i samband därmed ett säkrare underlag för planering av de personella resursernas användning. Vidare inrymmer det nya systemet en serie förbättringar i fråga om inskrivning och redovisning av värnpliktiga, vilket både militära och andra remissinstanser framhållit i yttranden över utredningens förslag. Regeringen har tyvärr gjort vissa ändringar av utredningens förslag. Utredningen har föreslagit sex inskrivningsområden, ett för varje militärområde, medan Kungl. Maj:t anser att antalet kan minskas till tre, vart och ett omfattande två militärområden. Behovet av att begränsa personal: och kostnader anges som skäl.

I första hand gäller detta organisationsformerna för den centrala och regionala enheten i systemet: Enligt utredning en är den operativa och organisatoriska planeringen styrande för verksamheten i värnpliktsverket och värnpliktskontoren. Denna omständighet talar för att värnpliktsverket underställs Ööverbefälhavaren och att värnpliktskontoret inordnas i militärområdesstaberna. Så är för närvarande fallet i praktiken, och erfarenheten av den ordningen har varit god. I propositionen anföres inga skäl för ändring av denna ordning, men statsrådet förordar dock, att det nya värnpliktsverket direkt underställs Kungl. Maj:t och att de regionala enheterna får en i förhållande till militärbefälhavarna fristående ställning. De militära myndigheternas medinflytande skall enligt departementschefens förslag säkras genom direktivoch anvisningsrätt. Enligt min mening kan det ansvar för operativa och organisatoriska personalplaceringar, som enligt propositionen måste kvarligga hos de militära myndigheterna, inte på bästa sätt utövas med direktivoch anvisningsrätt gentemot värnpliktsverket och värnpliktskontoren. Denna begränsning av myndigheternas inflytande kommer att försvåra deras arbete. Propositionens förslag innebär ett onödigt och omotiverat försvårande av de militära myndigheternas arbete — som därtill är mindre rationellt — samtidigt som det berövar de militära cheferna en väsentlig del av det direkta ansvaret för den viktiga uppgift som den värnpliktiga personalens redovisning och fördelning utgör.

Men högerpartiets förslag medför dessutom fördelar ur beredskapssynpunkt och när det gäller den erforderliga och nära kontakten mellan värnpliktskontoren och de utbildade förbanden samt även då fråga är om den enskilde värnpliktiges problem. I reservationen 2 begäres en utredning om lokaliseringen av värnpliktsverket. Vissa skäl talar för att en inskrivningscentral förlägges till Solna, framför allt den stora befolkningen i storstockholmsregionen. Andra skäl, t.ex. den viktiga beredskapssynpunkten, talar för att värnpliktsverket bör förläggas utom Stockholm. Härtill kommer det allmänna önskemålet att flytta ut ämbetsverk från storstockholmsområdet till annan del av landet i de fall då detta är lämpligt och möjligt. Förläggningen av värnpliktsverket förefaller vara en fråga där de flesta skälen talar för en lokalisering utom Storstockholm. Herr talman! Med stöd av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i föreliggande utskottsutlåtande.

Herr talman! Beträffande motiveringen för värnpliktsverkets inrättande kan jag helt instämma i vad herr Petersson nyss anfört. Där är vi också alla ense. När det sedan gäller frågan om verkets ställning i förhållande till Kungl. Maj:t och de militära myndigheterna har utskottets majoritet ansett att verket i likhet med andra centrala ämbetsverk bör lyda direkt under Kungl. Maj:t. Vi kommer snart att få ta ställning till regeringens förslag om ett materielverk och ett rationaliseringsinstitut på försvarets område, vilka också skall direkt underställas Kungl. Maj:t därför att deras huvudsakliga verksamhet är av administrativ natur. Det bör emellertid nämnas att operativ och organisatorisk = personalplanering och krigsplacering i första hand är en mi litär angelägenhet, och de frågorna skall även framdeles ligga under de militära myndigheterna. Den andra fråga som föranlett reservation i utskottet gäller verkets lokalisering. Reservanterna har föreslagit att nya utredningar skall göras innan denna lokalisering slutgiltigt bestämmes. Men eftersom man är överens om att det nya verket skall inrättas redan den 1 juli i år, är det inte tid att utreda frågan alltför grundligt. Dessutom är centrala värnpliktsbyrån lokaliserad till Solna, där en stor del av utrustningen och personalen redan finns. Den invändning som görs från beredskapssynpunkt förefaller inte heller särskilt tungt vägande, eftersom bland andra chefen för armén tillstyrkt Solna som lokaliseringsort. En utflyttning skulle dessutom medföra avsevärda merkostnader. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först instämma i vad herr Petersson har sagt om de många fördelar som är förenade med den nya organisationen för inskrivning och redovisning av värnpliktiga. Jag kan dock inte underlåta att beröra ett par punkter, som vi också tagit upp i ett par likalydande motioner. Det gäller först värnpliktskontoren. Utredningen föreslog att det skulle vara ett värnpliktskontor i varje militärområde. Departementschefen har i propositionen utan några motiveringar frångått detta förslag och begränsat värnpliktskontorens antal till tre, vartdera omfattande två militärområden. I statsutskottets skrivning finns dock en motivering och det är att man på så sätt kan nedbringa kostnaderna. Jag är inte alls säker på att detta blir fallet. Vid sidan av de tre värnpliktskontoren föreslås nu inskrivningskontor på tre platser, nämligen inom de militärområden som inte får något värnplikts kontor. Dessa inskrivningskontor skall vara i verksamhet under en stor del av året, dock inte hela. Under resten av året skall denna personal tjänstgöra vid de regionala värnpliktskontoren. Enligt min och mångas mening kommer utgifterna för tjänstgöring, för lokaler, för resor och en hel del andra utgifter som sammanhänger med organisationen att medföra att det inte blir någon kostnadsbesparing. Tvärtom kommer verksamheten kanske t.o.m. att bli dyrare och dessutom, vill jag starkt understryka, betydligt osmidigare. När riksdagen för någon tid sedan antog VU 60 decentraliserades stora delar av det operativa ansvaret till militärområdena och militärbefälhavarna just för att åstadkomma en ändamålsenligare, snabbare och smidigare organisation. Samtidigt fick militärbefälhavarna också ett ökat ansvar i vad gäller förbandsproduktionen genom ökad kontroll. Det är med hänsyn till detta egendomligt att man nu skapar en organisation som kommer att försvåra för militärbefälhavaren både att tillgodose den operativa målsättningen och att få till stånd en smidig och ändamålsenlig förbandsproduktion. Det kan inte vara ändamålsenligt att vissa militärbefälhavare skall vara hänvisade till värnpliktskontor som ligger inom ett annat militärområde. Det kommer att fördröja ärendenas handläggning och även verka irriterande och försvårande ur arbetssynpunkt. Det vore mera lämpligt om varje militärbefälhavare hade sitt värnpliktskontor direkt anslutet till militärbefälsstaben. Jag vill peka på ett annat avsnitt, där jag är övertygad om att det föreslagna systemet kommer att bli tungrott och leda till sämre service åt våra värnpliktiga. Jag syftar på handläggningen av ansökningarna om anstånd för värnpliktiga som inkallats till repetitionsövning. Dessa ansökningar handläggs nu snabbt och smidigt ute på förbanden just därför att förbanden har till gång till den organisation som behövs för att få fram uppgifter om de värnpliktiga. I framtiden kommer behandlingen. av ansökningarna att fördröjas och försvåras genom de kontakter som förbanden skall ta med värnpliktskontoret, vilket för många förband ligger i ett annat militärområde. För att ange vilket omfattande arbete detta är kan jag nämna att antalet ansökningar enbart på ett förband kan uppgå till mellan 500 och 600 per år. Antalet ärenden är alltså stort, och det administrativa arbetet är betydande. Jag tror inte heller att vi helt skall bortse från beredskapssynpunkterna — det gäller både värnpliktsverkets förläggning här i Stockholm och värnpliktskontorens förläggning till tre platser i landet. Ju mera koncentrerad verksamheten är, desto mera sårbar blir den — det är lättare att förstöra tre anläggningar än sex. Problemen kan bli särskilt stora i en allvarlig tid genom att tre militärbefälhavare inte förfogar över något värnpliktskontor inom sitt operationsområde. Herr talman! Jag har inte kunnat underlåta att framföra dessa synpunkter. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag för det första fäst mig vid kostnaderna — jag har svårt att tro att det blir en sådan besparing som statsutskottet vill göra gällande. För det andra har jag anlagt beredskapssynpunkter. För det tredje har jag tänkt på snabbheten i handläggningen av ansökningar om anstånd för värnpliktiga — alltså en service som skall ges till ett stort antal svenska manliga medborgare under värnpliktstiden. Även om jag inte är helt nöjd med de båda reservationerna finner jag den lösning som där förordas bättre än utskottets förslag. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Det väsentliga i det föreliggande förslaget är ju det nya syste met för inskrivning av värnpliktiga. Var och en som något studerat hur systemet fungerat under försöksperioden måste nog konstatera att det innebär en högst avsevärd förbättring. Jag noterar också att full enighet härvidlag råder i debatten och att motionärerna på denna punkt instämt med departementschefen. Men i ett avseende kan meningarna vara delade; saken berördes före mig av herr Oskarson. Jag har — på samma sätt som herr Oskarson — mina dubier om att det föreslagna systemet för personalredovisningenr kan bli billigare eller effektivare än det av utredningen föreslagna systemet. Datamaskinbehandlingen föreslås bli koncentrerad till tre militärområden, och personalredovisningen skulle alltså förläggas till tre platser inom dessa områden. Både utredningen och de militära myndigheterna har, mig veterligen, ägnat stor uppmärksamhet åt denna fråga och kommit till motsatt resultat. Man menar att ett dylikt förfarande betyder omgångar, som försvårar och försenar och som sannolikt också fördyrar. Nu anser emellertid utskottet att den föreslagna organisationen skall betraktas som ett försök.

Det vore synnerligen olyckligt om man låste sig vid den här föreslagna typen av personalredovisning redan från början, så att någon omprövning inte kommer till stånd. Jag har därför så energiskt som möjligt velat understryka att man skall hålla öppet för den omprövning som utskottet ställer i utsikt och säger sig önska. Herr talman!